Herr talman! Under våren och under hela valrörelsen talade socialdemokraterna om oppositionens överbud när de ville känneteckna de förslag som vi hade framlagt i syfte att förbättra sysselsättningen. Det var t.o.m. på det viset att man under valrörelsen införde stora annonser, där oppositionspolitiken likställdes med Ebberöds bank — kanske kammarens ledamöter kommer ihåg den annonsen. Men ganska snart efter valet framlade regeringen själv förslag till åtgärder som syftade till att förbättra den sysselsättning som man tidigare hade sagt inte behövde förbättras. Att åtgärder bör sättas in råder det alltså enighet om. Det hade varit bättre om sådana åtgärder hade vidtagits tidigare, men det är ännu inte för sent. Utvecklingen i hemmaindustrin har varit dålig, och utsikterna är inte överdrivet ljusa. Härtill kommer att det utländska ekonomiska läget kan bli sämre nästa år. Detta skulle i så fall innebära att det bidrag till sysselsättningen som kommer från exportnäringarna blir mindre gynnsamt än det har varit i år. Ordföranden i Economic Council i USA, professor Herbert Stein, har i en rapport häromdagen förutsagt att den amerikanska ekonomin kommer att befinna sig i en markerad nedgång redan under första kvartalet 1974. I Götabankens konjunkturöversikt, som kom ut för ett par dagar sedan, inleder man med att säga: ”Den konjunkturella höjdpunkten har redan passerats för flertalet industriländer.” I själva verket råder det stor allmän osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Den osäkerheten har ökat kraftigt till följd av svårigheterna med oljeförsörjningen, särskilt i Europa.

Eftersom oron ute i landet är ganska stor skulle det vara lämpligt om herr Sträng ville begagna det här tillfället för att försäkra oss om att regeringen vidtagit åtgärder för att åstadkomma ett sådant handlingsprogram för sysselsättningen och att han helst också skulle ge sig själv en möjlighet att något redogöra för innehållet i ett sådant handlingsprogram. Oljekrisen och de snabbt stigande oljepriserna kommer in i den ekonomiska utvecklingen även på ett annat sätt, nämligen genom att öka riskerna för att inflationen skall bli ännu värre än vad den hittills har varit. Vi har i den borgerliga reservationen nr 1 tryckt mycket starkt på nödvändigheten av att göra någonting åt prishöjningarna. Det går inte att ha det på det viset att regeringen bara skyller ifrån sig och säger att inflationen beror på prisstegringar som kommer från utlandet. Det är en hel del som vi kan göra i vårt eget land för att hejda prisstegringarna. För det första är det betydelsefullt att se till att det i tillräcklig utsträckning görs kostnadssänkande investeringar, så att företagen kan klara kostnadsstegringar utan att skicka dem vidare i form av prisökningar. För det andra är det på det sättet att det skattesystem vi har är kostnadsoch Nr 147 prishöjande i alldeles för hög grad. Att vi inte bara kan skylla ifrån oss på Torsdagen den omvärldens inflation visas också av att vi under efterkrigstiden i 6 december 1973 genomsnitt haft snabbare prisstegringar än andra länder. Det är endast under det senaste halvåret som förhållandena på den punkten har varit annorlunda. Och i den mån det också vore på det viset, herr Ekström, att vi här i Sverige förde en stabiliseringspolitik som vore bättre än andra länders, skulle det automatiskt innebära att vi finge utrymme för en mera aktiv växelkurspolitik, vilken kunde göra att vi skulle kunna avskärma oss från prisstegringar som kom utifrån. Om vi inte utnyttjar den möjligheten, får vi också låta bli att sedan komma och skylla prisstegringarna på utlandet. Om vi sedan återgår till de allmänna ekonomisk-politiska uppgifterna är det självfallet så, att det finns alternativa vägar att nå ett förbättrat sysselsättningsläge. I vår motion påpekar vi att det allra bästa sättet att öka köpkraften hade varit att åstadkomma en sänkning av inkomstskatterna. På det viset hade man kunnat slå många flugor i en smäll. Man hade fått det konjunkturstöd som man hade velat ha. Man hade också I gjort det enklare för de genomsnittliga inkomsttagarna att klara sin egen | ekonomi. Man hade dessutom minskat svårigheterna i de avtalsförhandlingar som nu bedrivs och där regeringens skattepolitik ju har skapat synnerligen invecklade problem. Det är också mot den bakgrunden som vi t.ex. redan i januari i år krävde att skatteutredningen med förtur skulle få ta sig an den här uppgiften. Möjligheterna att med omedelbar verkan åstadkomma en sänkning av de direkta inkomstskatterna är dock inte så stora, och när nu regeringen har dröjt med de nödvändiga åtgärderna så länge får man nog försöka att gå andra vägar. Den som vi då tyckte hade varit näst bäst var att sänka mervärdeskatten. Vi har också framfört ett sådant förslag i vår motion. Det hade varit en snabbt verkande åtgärd som dessutom skulle ha varit prissänkande. Vi har också varit medvetna om att det är betydelsefullt att man kan nå enighet om ett förslag, och vi har därför i vår motion pekat på att andra vägar naturligtvis kan tänkas för att nå målet att skapa förutsättningar för en bättre sysselsättning. Det är också den väg vi nu har valt att gå, och därigenom har vi fått en gemensam borgerlig principreservation. Detta betraktar jag som synnerligen betydelsefullt.

Regeringen tar alldeles för lätt på detta. Många gånger har jag för min del i denna talarstol påpekat de risker som är förenade med det sviktande nyföretagandet och med de mindre och medelstora företagens problem, och det är synpunkter som vi på nytt framför i vår reservation. Offentliga satsningar behövs självfallet.

I det utskottsbetänkande som vi har framför oss finns inte någon egentlig principdiskussion om hur den framtida sysselsättningen skall skapas och hur avvägningen mellan den privata och offentliga sektorn skall utformas. Men då regeringen satsar i så hög grad på just en utbyggnad av den offentliga sektorn och gör det utan några egentliga kraftåtgärder på det politiska planet, finns det anledning att göra några reflexioner om principerna i en sådan ekonomisk politik. Motiven för en sådan granskning förstärks av att det under några veckor har drivits en debatt om hur man via den offentliga sektorn skall kunna nyanställa bort alla sysselsättningssvårigheter. Det är särskilt LO-ekonomen herr Meidner som talat för detta, men politisk tyngd har argumenten fått genom att herr Palme och stora delar av den socialdemokratiska pressen instämt i princip. Men, herr talman, det är här något motsägelsefullt. Å ena sidan har man ett skattestopp ute i kommunerna därför att de ständiga skatteökningarna lett till sociala problem. Det har från den fackliga sidan framställts upprepade krav på att skattetrycket skall lättas, därför att man behöver en ökning av utrymmet för de enskilda människornas ekonomi. Å andra sidan resonerar man på ett sätt som ger intryck av att det bara är att basa på med nyanställningar i det offentliga när sysselsättningen sviker. Det är svårt att se hur den uppläggningen egentligen går ihop. I det moderna samhället finns det många krafter som tillsammans har bidragit till att den offentliga sektorn vuxit och fortsätter att växa. Men jag tror att man bör understryka de allvarliga svårigheter som är förenade med en sådan ständig utvidgning av det offentliga. Dessa svårigheter måste man vara medveten om. Det är intressant att notera att herr Meidner själv i det föredrag som givits ett så omfattande utrymme i debatten pekar på dessa svårigheter, under det att hans eftersägare inte velat se dem. Det finns till att börja med risk för en omfattande byråkratisering när den offentliga sektorn växer. I en interpellationsdebatt den 29 november tog herr Palme själv upp denna fråga, men han drog då den slutsatsen att politiska åtgärder det enda sättet att skydda sig mot byråkrati är att öka antalet byråkrater. Men så lätt tror jag inte att man kan ta på saken. Det är klart att vad som på ett visst område kan tyckas vara byråkrati kan bero på att det finns för få personer som skall klara de förelagda uppgifterna. Det blir köer. Men vägen ur detta behöver ju inte nödvändigtvis vara att öka antalet byråkrater, utan det kan i stället vara att minska de problem som det behövs byråkrater att sköta. Jag skall ta några exempel. Man kan driva en näringspolitik som gör att företagen, särskilt de mindre och medelstora, kan klara sig bättre. Då blir det mindre anledning för AMS att komma in i efterhand och försöka ordna beredskapsarbeten eller att hålla på med annan selektiv ekonomisk politik — punktinsatser — som det behövs många tjänstemän för att sköta på ett rimligt sätt. Det är mot den bakgrunden som vi i vår reservation föreslår att man skall ha en lägre ATP-avgift för äldre arbetskraft och att man skall ta bort eller minska löneskatten i stödområdena. Ett annat exempel på hur man kan minska uppgifterna för alla dem som är verksamma i den offentliga sektorn är att man driver en skattepolitik som gör att vanliga människor kan klara sin ekonomi bättre. Då behövs det inte så många personer inom den offentliga förvaltningen som skall försöka reda ut och klara upp de svårigheter som det offentliga alltså själv ställt till med genom den skattepolitik man driver. Om man i stället går den väg som herr Palme häromdagen antydde i riksdagen och anställer allt flera byråkrater, ja, då behövs det ännu högre skatter som förvärrar de enskilda människornas ekonomi, och därmed skapar man problem som det behövs ännu flera personer i den offentliga förvaltningen att försöka klara upp, osv. Jag tror inte att man kan öka människors medbestämmande på något enkelt sätt genom att skapa fler och fler offentliganställda, dvs. utomstående som skall blanda sig i. Däremot kan man öka människors medbestämmande genom att undvika att på det offentliga lägga sådana uppgifter som de enskilda människorna skulle kunna klara bättre. Mot bakgrund av den debatt som bedrivs här i landet för närvarande förtjänar detta att understrykas. Även herr Meidner pekar i sitt anförande på svårigheterna att finna pengar för att betala en växande offentlig sektor. Detta föredrag har många socialdemokrater ställt sig bakom, och det har diskuterats mycket i pressen, utan att man egentligen har undersökt vad herr Meidner egentligen sagt. Jag vill ge ett citat beträffande vad som kan hända.

Herr talman! Finansutskottets vice ordförande ställde inledningsvis en fråga till mig. Han frågade huruvida jag kände mig nöjd med finansutskottets arbete under den treårsperiod som vi nu har bakom oss. Jag vet inte hur jag skall tolka herr Löfgrens fråga. Det är klart att den översyn som skall ske beträffande utskottsorganisationen kommer att ge en hel del med hänsyn till de erfarenheter vi nu har. Men jag antar att det inte var om detta herr Löfgren ville veta min mening, utan han avsåg väl finansutskottets centrala ställning inom riksdagen och utskottsorganisationen över huvud taget. Det systemet har vuxit fram under de här tre åren att finansutskottet varje höst har blivit något av den gamla riksdagens statsutskott. Finansutskottet har haft att inhämta yttranden från övriga utskott. Vilka möjligheter har då finansutskottet att verkligen göra totala ekonomiska avvägningar, sedan yttrandena inkommit? Ja, vi har ständigt arbetat under tidpress, och det har försvårat vårt arbete. Sedan förstår jag inte riktigt herr Löfgren när han kommer in på den andra frågan, om jag känner mig nöjd såsom ordförande i utskottet med att vara något slags expeditör av de förslag som läggs fram av regeringen och dess finansminister. Varför skulle vi socialdemokrater i finansutskottet ha en annan konjunkturbedömning än den regeringen har? Vi har delat den konjunkturbedömningen, och då är det klart att vi också redovisat den i våra betänkanden. Men visst har vi allt emellanåt nyanserat våra skrivningar. Vi har ju alla, herr Löfgren, ibland kunnat vara glada över att det har gått att åstadkomma gemensamma skrivningar i frågor där vi från början stått på olika sidor. Finansutskottet har alltså inte varit något ”expeditionsutskott” som bara framlägger förslag i enlighet med vad som framförs från regeringen, om nu herr Löfgren menat det. Herr Löfgren säger att det borde ha varit frestande för mig i egenskap av ordförande att ibland ha en annan konjunkturbedömning. Låt mig då anknyta till den aktuella situationen i dag. Vad sade de borgerliga partierna i det pressmeddelande de lämnade för snart 14 dagar sedan? Centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet har en gemensam syn på konjunkturläget. Herr Kristiansson i Harplinge sade: Vi har den här gången från de icke socialistiska partiernas sida velat gå något längre än regeringen gjort. Då undrar jag: Är det någon skillnad på konjunkturbedömningen den här gången, när man bara begränsar sig till att vilja gå litet längre än som föreslås i propositionen 165? De borgerliga partiernas företrädare har också varit inne på att det som socialdemokraterna i valrörelsen betraktade som överbud från oppositionens sida, det har godtagits. Man har anslutit sig till ett åtgärdspaket som innebär en belastning på statsfinanserna med 2,5 miljarder kronor, Men då glömmer oppositionen vad som inträffat sedan vi hade vår debatt rörande kompletteringspropositionen de första dagarna i juni månad. Sedan dess har vi har haft en mycket hög ekonomisk aktivitet, som innebär att vår export i volym räknat har ökat med 17 procent och samtidigt har en importökning skett på 9 procent. Detta har lett till att bytesbalansens överskott nu beräknas bli väsentligt högre än som kunde bedömas i våras. På en annan viktig punkt, när det gäller den privata konsumtionen, har man nu i höst kunnat göra en helt annan bedömning än den som skedde i maj månad. I den reviderade finansplanen, som vi då hade att ta ställning till, räknade man med att hushållens reala disponibla inkomster skulle komma att stiga med 4,5 procent. Det skulle bli en kraftig uppgång i konsumtionen men så har inte varit fallet. Den har stannat vid 2,5 procent. När i slutet av september och början av oktober månad konjunkturinstitutets nya rapport kom, såg man att det fanns ett utrymme för ytterligare konsumtion och då var det verkligen angeläget att lägga en proposition på riksdagens bord. Det är detta som har skett under de månader som gått sedan vi diskuterade den reviderade finansplanen. Det har sagts mycket av de föregående talarna. Herr Burenstam Linder kom fram med någonting som jag tycker har varit avslöjande varje gång vi de här tre åren diskuterat finansutskottets betänkanden. Först profilerar sig de borgerliga partierna i motioner, sedan skriver man sig samman i en gemensam reservation, och sedan under kammardebatten söker man återigen att liva upp de motioner som man en gång har väckt. Herr Burenstam Linder framhåller att oppositionen lyckats ena sig om en principreservation, sedan han så där i förbigående sagt att moderaterna helt har släppt kravet på sänkningen av mervärdeskatten med 3 procent. Det skulle vara intressant om oppositionen kom i regeringsställning! Tror man att det skulle kunna gå att bedriva en ekonomisk politik genom att ena sig om allmänna principer? Nej, då gäller det verkligen att konkretisera sina ställningstaganden och inte bara tala om principer. Herr Burenstam Linders resonemang om den offentliga sektorn är ju också intressant. Låt oss titta på vad man åstadkommit i den här principreservationen. Där sägs på s. 80: ”Utskottet delar den uppfattning som kommer till uttryck i propositionen innebärande att i nuvarande konjunkturfas en utbyggnad av vissa delar av den offentliga sektorn med åtföljande sysselsättningsökning är av betydelse för välfärdsutvecklingen. Inom bl.a. vårdsektorn, handikappverksamheten, miljövården och utbild ningsverksamheten föreligger avsevärda eftersatta behov.” Detta har herr Burenstam Linder skrivit under, men han verkar nu gå tillbaka till det vanliga resonemang vi får höra från moderat håll, att en ökning av den offentliga sektorn bara innebär fler och fler byråkrater. Var har expansionen skett, och var menar man att den skall ske? Det gäller sjukvårdspersonal, hemvårdare för äldre, personal vid barnstugor, lärare och annat folk vid fritidshem. Vad är det för sorts byråkrater? Det är just dessa områden vi syftar till när vi i det här sammanhanget talar om den offentliga sektorn. Visst är vi beroende av vårt näringsliv. Det måste växa, och det är förutsättningen för att vi skall kunna öka den offentliga sektorn. Jag tycker inte herr Kristiansson i Harplinge skall söka åstadkomma någon divergens i uppfattningen mellan det parti han företräder och socialdemokratin. Vi anser sannerligen att det är just näringslivets utveckling och tillväxt som skapar möjligheter för att vi skall kunna öka den offentliga sektorn. k Men det är inte på det sättet som herr Burenstam Linder vill framställa det. Han menar att när man nu inte lyckas att skapa sysselsättning i näringslivet för så många armar som vi skulle önska, ”så tar vi vår tillflykt till den offentliga sektorn”. Jag frågar mig vad det är herr Burenstam Linder skrivit under i den gemensamma reservationen. Är det också att ta sin tillflykt till den offentliga sektorn när det inte finns någon annan möjlighet? Eller finns det inte många eftersatta behov på det här området? Herr Burenstam Linder visade upp en annons från valrörelsen om Ebberöds bank. Ja, det är svårt att hålla reda på när det är Industriförbundet eller de borgerliga partierna eller moderata samlingspartiet som agerar i en valrörelse. Den där annonsen var i alla fall ett svar på den hetskampanj som bedrevs av en organisation inom näringslivet, med ledamoten av denna kammare herr Hovhammar i spetsen, mot vårt parti. Herr Kristiansson i Harplinge talade åter varmt för en rundabordskonferens. Jag är även där betänksam inför vad det kan leda till när ni skriver ihop er till s.k. principreservationer. Herr Kristiansson sade att man behöver en stabiliseringspolitisk konferens nu, det är angelägnare än någonsin inför den stundande avtalsrörelsen. Men när man läser vad folkpartiet önskar finner man att det bör komma till en rundabordskonferens inför 1975 års avtalsrörelse. Det kanske vore av värde att få veta hur vi skall läsa reservationen. Är en rundabordskonferens, som herr Kristiansson i Harplinge säger, mer angelägen än någonsin just nu eller skall man ha den litet längre fram som folkpartiet vill? Herr talman! Det kan finnas anledning att ställa frågan: Vad är det som finansutskottet blivit enigt om vid sin behandling av regeringens paket, propositionen 165? Jo, vi har blivit eniga om följande: Vi har blivit eniga om att det i nuläget behövs en stimulans av konsumtion och sysselsättning. Vi har blivit eniga om att den stimulansen under 1974 bör vara av storleksordningen tre fjärdedels procent, räknat i bruttonationalproduktstermer och att den skall sättas in på de områden som tas upp i propositionen. Det innebär att vi har blivit eniga om att låta moderata samlingspar politiska åtgärder tiets motion om både en annan omfattning och en annan inriktning av åtgärderna falla under bordet, som jag nyss sade. Ingen i utskottet har yrkat bifall till moderaternas huvudyrkande om sänkt moms med 3 procent. Vi har i utskottet tillstyrkt alla de förslag om stimulans under år 1974 som har föreslagits i propositionen. Vår tillstyrkan har skett enhälligt, inte minsta röst däremot. Det är en enighet som är så stor att den är anmärkningsvärd. Den är också glädjande. Det innebär, och det vill jag få fogat till kammarens protokoll, att vi får höjda barnbidrag med 180 kronor till I 500 kronor per barn och år och att studiebidragen höjs i motsvarande grad.

Finansutskottet är också enigt om att godkänna att vissa ytterligare delar av prisregleringslagen satts i kraft samt om att bemyndiga regeringen att använda prisreglerande åtgärder under år 1974. Jag har velat i detalj redovisa vad vi är överens om, därför att det som här tidigare sagts kan ge ett annat intryck. Vad är vi då oense om? Jo, centerpartiet är oense med hela det övriga utskottet om 600 miljoner kronor. De pengarna vill centern i form av bidrag och lån på något sätt sprida ut till företag som nyanställer folk. Dessutom vill man att företag som nyanställer folk skall slippa arbetsgivaravgift för de nyanställda. Det kan alltså konstateras att centern inte fått något som helst stöd från något annat parti för sina förslag — som debatterades så flitigt i valrörelsen — att sprida ut pengar på det här sättet, vare sig företagen behöver dem eller inte. Folkpartiet är ensamt om att vilja besluta om statsbidrag till kommunal färdtjänst utan att avvakta kommunalekonomiska utredningens bedömning av den frågan tillsammans med andra. Centern och moderaterna är ensamma om att blanda in hela frågan om skolnedläggningar och klasstorlek i det här sammanhanget och värdera den till 10 miljoner kronor om året. Det har blivit för magstarkt för socialdemokraterna och folkpartiet i utskottet. Vad är då de borgerliga partierna ense om? Ja, konkret är det inte mycket. De vill lägga på 100 miljoner till SJ utöver de 70 miljoner som regeringen tagit fram objekt för. Trafikutskottet har avstyrkt, och finansutskottets majoritet har inte trott att de pengarna kan få en meningsfull användning med så kort varsel. De borgerliga partierna vill i vinter ha förhöjda miljövårdsbidrag också till jordbruket. De vill vidare att riksdagen i det här sammanhanget skall ta ställning till statsbidragets höjd till social hemhjälp och till kommunala familjedaghem för tiden efter 1974. Det tycker vi att riksdagen kan ta ställning till i vår i ordinarie ordning. Det är inte mycket, men det är faktiskt allt. Jag har då undantagit kravet om en stabiliseringspolitisk konferens. Jag har sagt min mening om en sådan tanke, och Knut Johansson i Stockholm kommer också att ta upp frågor i anslutning till yrkandena i detta sammanhang. Man har vidare, om jag räknat rätt, begärt att sju utredningar skall tillkallas. Detta är inte precis något som skapar en annan politik under år 1974. Det skall inte bestridas att sådana utredningar skulle komma att ge några arbetstillfällen, men de skulle inte bli så särskilt många! Att det som jag nu återgivit stämmer med vad som anförs i reservationerna på s. 75—89 i betänkandet kan var och en av kammarens ledamöter kontrollera. Men mot den bakgrunden blir man, som jag sagt, konfunderad av skrivningarna i reservationen 1, som handlar om omfattningen och inriktningen av de ekonomisk-politiska åtgärderna. Där säger reservanterna på s. 76 att det är ”nödvändigt med åtgärder utöver de i propositionen framlagda förslagen för att den sysselsättningspolitiska målsättningen skall nås”. Rimligen måste det gälla 1974. Längre ned på samma sida heter det: ”Det åtgärdspaket som närmare presenteras i det följande är av den karaktären, att det kan förväntas medverka till en stegvis ökad intern efterfrågan under 1974 —— -—.” Men något paket återfinns inte i reservationen. Den sidan måtte ha kommit bort! Det som återfinns är en rad utredningskrav. Men de kan ju inte rimligen påverka läget nästa år. Vi socialdemokrater i utskottet är som sagt konfunderade. Jag tror att alla som gjort sig besvär med att läsa reservationen är det. Man hänvisar till att ytterligare sysselsättningsåtgärder behövs — men man föreslår inga sådana. Man håller fram ett åtgärdspaket — men paketet har kommit bort! Man talar för generella åtgärder — men avvisar samtidigt enhälligt moderaternas förslag om generella åtgärder. Man talar i en presskommuniké om den gemensamma syn på konjunkturläget som jag berörde inledningsvis. Ja, det är litet svårt att begripa allt detta. Men jag har under de senaste tre åren blivit van vid att det går till på det här sättet. Skrivningen blir begriplig, om man ser huvudreservationen som — jag skall inte använda beteckningen ”rävgryt” den här gången, herr Löfgren — en byrå med lådor för skilda framtider, lådor som skall dras ut allteftersom det passar. Det är en beprövad taktik, som jag haft många diskussioner om med reservanternas talesmän under de gångna tre åren. I nuläget försöker man samtidigt säga ja till regeringsförslagen och säga nej till enskilda partiers överbud, säga att man kanske har en annan konjunkturbedömning, antyda att sysselsättningen ytterligare behöver stödjas och varna för en inflationistisk utveckling. Alibi skall man skaffa sig genom att formulera ett alternativ, inte genom att försöka stå för många sorters politik samtidigt — det är min bestämda mening. På en viktig punkt tycker jag att det nu föreliggande betänkandet innebär ett fall framåt, nämligen i fråga om synen på offentlig politiska åtgärder verksamhet, om jag bortser från det avfall som herr Burenstam Linder enligt min uppfattning gjorde i dag. Där har gång efter annan funnits mycket starka motsättningar mellan socialdemokrater och borgerliga i utskottet. Vi har i flera sammanhang ansett oss behöva ta i ganska ordentligt mot den trånga syn som finns på en del håll i fråga om service och annan verksamhet som stat och kommun svarar för. Jag vill särskilt erinra om den debatt om den offentliga sektorn som vi hade här i kammaren den 11 april i år med Arne Pettersson i Malmö som utskottets talesman och om vad utskottet skrev i de här frågorna i betänkandet 29 i våras i anledning av avstämningen av långtidsutredningen. Nu kan man ur reservationen utläsa — och jag hoppas att det är ärligt menat — en mer balanserad syn än tidigare på den verksamhet stat och kommun svarar för. Det är glädjande och det är viktigt för framtiden; jag tar väl inte fel om jag antar att det är folkpartiet som har gått i spetsen för den här omvärderingen. Det får kanske tillskrivas olyckliga omständigheter att den utbyggnad av den offentliga sektorn som det talas om på s. 80 i reservationen 1 har kommit att bli hopkopplad med moderata samlingspartiets gamla krav på utredning om hur man skall bryta den hittillsvarande automatiken i den allmänna utgiftsutvecklingen. Det moderatkravet företräder en helt annan grundsyn än den jag här välkomnat i den borgerliga reservationen. Herr talman! Herr Hermansson var missbelåten med att finansutskottet inte hade ägnat särskilt stort utrymme i sitt betänkande åt att tala om energikrisen. Det är ganska naturligt, herr Hermansson, för hur skulle finansutskottet under några få, pressade dagar kunna samla sig till att nu ge kammaren en syn på det dramatiska skeende som pågår? Vem kan göra det i dag? Jag kan försäkra herr Hermansson att jag har sökt att intervjua dem som skulle kunna säga någonting men det har varit svårt att få fram några konkreta besked. Därför har vi avstått. Det material som vi haft till vårt förfogande vid bedömningen av propositionen 165 och de väckta motionerna inneslöt inte någon bedömning av vad som händer i svensk ekonomi om energikrisen fortgår och förvärras. Något sådant material finns inte. Vad vi kan konstatera är att läget snabbt har förändrats och att snarast en ny bedömning måste till — även i fråga om första halvåret 1974. Jag är angelägen om att säga det från kammarens talarstol just nu. Arbetet pågår på flera fronter och måste rimligen föreligga samlat i samband med finansplanen för år 1974. Vad vi nu vet är ganska litet. Vi vet inte om oljekrisen blir långvarig, vi vet inte hur mycket läget kommer att skärpas, vi vet inte hur mycket vi kommer att drabbas jämfört med andra länder. Det kan vara så att vårt land som litet — och relativt utanförstående — på sikt drabbas hårdare än de stora länderna, eftersom det ligger i utkanten av ett stort distributionsområde. Vad vi vet är att vi drabbas av betydande prisstegringar, att vi är ytterligt starkt beroende av oljeimport för de flesta nödvändiga samhällsfunktioner, att vi relativt snabbt får känning av den minskade tillgången på olja, framför allt för uppvärmning, att det mycket snabbt kan uppstå flaskhalsar av det slag som gasolen utgör i vår industri. Vi vet vidare att vi inte bara påverkas direkt utan också indirekt. Vår industriproduktion påverkas inte bara av egna problem med energiförsörjningen utan också av minskade exportmöjligheter. För EG-ländernas vidkommande har man bedömt effekten på BNP vid nuvarande nedskärning av tillförseln av olja, ca 15 procent under hela 1974, bli en minskning av tillväxten med 2 å 3 procent i stället för en ökning med 4 procent som man hittills räknat med. Japan, som har vant sig vid tvåsiffriga ökningstal, räknar med ingen tillväxt alls. Vi hoppas nu på det bästa, dvs. en snar återgång till ett mera normalt läge. Men vi måste bereda oss för det värsta, en lång och tilltagande brist på olja. Regeringen får väl i kraft av prisregleringslag och beredskapslag rätt vida befogenheter och måste i samråd med verk och myndigheter ge signalerna. Uppgiften faller emellertid på oss alla. Det är svenska folket som måste spara energi, och det är svenska folket som måste tåla de svårigheter bristen kan föra med sig. Vi har vant oss vid att ha obehindrad tillförsel utifrån och att ha tillgång till det mesta. För oss alla kan det verkligen vara nyttigt med en viss besinning och eftertanke om vårt gemensamma ansvar, om behovet av långsiktig planering för alla eventualiteter, om att bitar av vårt välstånd vilar på osäker grund och också är beroende av andra människors och andra länders agerande. Herr talman! Jag slutar här och ber att få yrka bifall till finansutskottets hemställan på samtliga punkter i betänkandet nr 40.

Herr talman! Utskottets ärade ordförande uttryckte nu som tidigare sin besvikelse över denna märkvärdiga opposition, både som sammantager sådan och partierna vart för sig. Jag får säga till herr Ekström att det kanske är synd att vi inte har hållit mer skola på utskottssammanträdena — då skulle det kanske vara litet lättare att förstå. Herr Ekström säger också att det när det gäller näringslivsfrågor skall bli väldigt svårt för mig att finna någon skillnad mellan centerns och socialdemokraternas ståndpunkter. Jag skulle naturligtvis vara mycket glad om det vore på det sättet; jag noterade ett utropstecken. Men glädjen varade inte så länge, för sedan sade herr Ekström med verklig skadeglädje: ”I fråga om det där stödet som ni ville ge åt näringslivet fick ni inte ens moderater och folkpartister med er, utan där blev ni alldeles ensamma.” Då var plötsligt herr Ekström i kompanjonskap med moderater och folkpartister, och det var han väldigt glad över. ”Här vill ni sprida ut pengar till företagare oavsett om de behöver dem eller inte.” När har vi sagt det, och var har vi sagt det, herr Ekström? Det finns nog anledning att precisera detta. När det gällde rundabordskonferenser filosoferade herr Ekström över om det skulle vara nu eller 1975 eller 1976. Jag vill säga att det har behövts länge. Vi har begärt det åtskilliga gånger. Är det för sent att genomföra en sådan i denna avtalsomgång, så får det naturligtvis bli inför en kommande avtalsrörelse — konstigare är det inte. Jag tror att behovet blir starkare och starkare. Så några ord om den offentliga sektorn. Det är naturligtvis inte på det sättet att vi har begärt något idiotstopp här. Vi är inga idiotstoppare, och politiska åtgärder heller inga Glistrupar som vill driva utvecklingen tillbaka. Men vad vi har talat om är en balans, och jag tror att det finns starka skäl att trycka mycket hårt på detta. Det finns många aspekter att anlägga beträffande socialdemokraternas och regeringens hantering av denna fråga. Det har ju faktiskt varit så — och det har gjort situationen ännu värre — att fram till högkonjunkturen fick den här sektorn expandera nära nog obegränsat. Men plötsligt, när vi som bäst skulle behöva den sektorn för att jämna ut sysselsättningen, fick vi ett skattestopp, och det var inte så värst förnuftigt. Det innebar att kommunerna måste inskränka denna verksamhet med följd att vi fick en ännu mer förvärrad arbetslöshetssituation. Inte minst sådana saker är mycket väsentliga i detta sammanhang.
Herr talman! Sedan jag hört herr Ekströms svar på min första fråga får jag väl acceptera att det kanske inte är så lätt att svara här i kammaren. Vi får måhända möjlighet att dryfta saken utanför dessa väggar. När det gäller stabiliseringskonferenserna förstår nog herr Ekström mycket väl, i synnerhet om han läser vad vi har sagt både nu och tidigare, att det självfallet är för sent att nu sammankalla en stabiliseringskonferens för den avtalsrörelse som redan har startat. Vi har ofta påpekat hur viktigt det är att man vidtar dessa åtgärder i god tid för att förbereda det hela, och ser man det så är det säkerligen ingen svårighet att förstå vad vi menar. Herr Ekström säger att vi vet inte hur länge oljekrisen varar och hur länge svårigheterna kommer att bestå. Ja, hur skall man se det? T. o. m. av en representant för statens prisoch kartellnämnd tillråds man att göra inköp av trävaror för hela år 1974, trots att priserna ligger ca 90 procent högre än för innevarande år. Det anses att svenska sågverk med våra nationella råvaror har sålt för så lång tid framåt att vi inte har några prissänkningar att vänta. Hur skall man då kunna räkna med att andra länder som också har nationella råvaror skall komma att sänka illa kvickt? Nej, vi har att vänta en långvarig kris på detta område med ytterligare stigande priser. Vidare efterlyser jag en liten kommentar från herr Ekströms sida till min propå om en samlande, enig lösning av de problem som vi nu närmast står inför. Jag skulle gärna vilja höra om vi har att förvänta någon större beredvillighet från det socialdemokratiska partiets sida när det gäller att möjliggöra en sådan samlad syn på de problem som jag har betecknat såsom mycket, mycket allvarliga.

Herr talman! Under hela valrörelsen förfäktade socialdemokraterna den uppfattningen att det behövdes inte några ytterligare åtgärder för att förbättra sysselsättningen, och man gick faktiskt så långt att man talade om överbud och annonserade om Ebberöds bank. Herr Ekströms uttalande att det här inte var ägnat att utgöra en replik på de borgerliga partiernas uppläggning är väldigt konstigt, för läser man annonsen igen finner man att den inte handlar om någonting annat än att de här tre partierna var förskräckligt dumma, eftersom de hade vad socialdemokra terna kallade för överbud. Herr Ekström sade att socialdemokraterna i finansutskottet hade alltid delat regeringens konjunkturbedömning. Ja, det är riktigt. Men det är det som är beklagligt, för det är det som har gjort att vi under dessa år har fått så stora svårigheter att t.o.m. regeringen, när väl valrörelsen var över, tvingades att i efterhand erkänna att oppositionens uppläggning i princip hade varit den riktiga. Nu hade herr Ekström — som ju i alla andra sammanhang är en utomordentligt älskvärd man — mycken ironi att ösa över sina motståndare. Och ironi kan vara ett synnerligen effektfullt vapen, men jag tycker faktiskt att för att det skall kunna begagnas med framgång måste man stå stabilt på saklig grund. Enligt min mening gör socialdemokraterna emellertid inte det i detta sammanhang, eftersom det är på det viset att den ekonomiska politiken av bedömare, som inte har speciellt med borgerlig politik att göra utan är neutrala, förklarats vara ett klart misslyckande. Då är det ingen idé att ironisera över en opposition som under alla dessa tre år i tid har samlat sig till egna fristående bedömningar som, om förslagen genomförts, hade lett till att vi haft ett betydligt bättre läge än vi nu har. Och även i detta sammanhang är vi nu eniga om hur betydelsefulla inslag i den ekonomiska politiken skall föras. Herr Ekström ville göra gällande att jag, när jag talade om den offentliga sektorn, hade underliga argument, och herr Ekström tyckte t.ex. att det var märkligt att jag talade om byråkrati i samband med en ökning av personalen på sjukhus. Ja, det håller jag verkligen med om. Och det var därför som jag blev så utomordentligt förvånad när herr Palme den 29 november i den debatt som jag citerade från började tala om sjukvårdspersonal som någon sorts byråkrater. Han sade då så här: ”Men man möter hela tiden problematiken: när de beskylls för byråkrati är det inte därför att de är för många utan därför att de är för få. De säger: Patienterna måste lägga sig tidigare på vårdkliniken därför att vi inte har resurser.” Det är alltså herr Palme som, något förvånande, börjar kalla dessa personer för byråkrater. Jag tror att detta med byråkrati när man bygger ut den offentliga sektorn bara är ett inslag i det hela. Betydligt allvarligare är de skatteproblem som uppstår och som har uppstått i vårt land och medfört allvarliga svårigheter, bl.a. i de avtalsrörelser som vi har för närvarande. Det är mot den bakgrunden vi har tryckt på detta med näringspolitik för att ge resurser bl.a. till det offentliga.

Herr talman! Herr Ekström medgav att finansutskottet, som han sade, inte hade ägnat särskilt stort utrymme åt att beskriva konsekvenserna av energikrisen. Det var väl i alla fall, om jag får använda ett utländskt uttryck, något av ett understatement. Jag kan nämligen inte i finansutskottets betänkande finna ett enda ord om följderna av den akuta och den långsiktiga oljekrisen. Och jag kan inte förstå hur man i utskottet kan diskutera ekonomisk politik under det närmaste året utan att ta hänsyn till dessa stora problem. politiska åtgärder Det är tydligt att utskottet har arbetat under tidsbrist och att det är svårt att få några konkreta besked, men herr Ekström sade själv några saker som kunde ha stått i utskottets betänkande, även om jag tycker att hans resonemang var alltför begränsat. Man kan inte bara rikta en uppmaning till svenska folket att spara och säga att det är sättet att lösa dessa problem på. Vi har hela den stora frågan om den ekonomiska tillväxten och dess samband med oljekrisen, och vi har hela frågan om de strukturförändringar inom ekonomin som är nödvändiga för att spara olja. Och där kan man inte lägga bördan att vidta åtgärder på de enskilda medlemmarna av svenska folket, ty där krävs ett beslut av statsmakterna, alltså av regering och riksdag. Motionerna från de olika partierna tar inte upp denna fråga, därför att den var inte akut när motionerna skrevs. Vad jag är förvånad över är att inte utskottet har begagnat sin initiativrätt för att ta upp denna fråga till diskussion. Och det är en kritik som jag tycker inte bör riktas bara till herr Ekström utan mot samtliga partier som är företrädda i utskottet. Vårt parti har som bekant för närvarande ingen ledamot i finansutskottet. Slutligen noterar jag bara att man från den borgerliga sidan inte på något sätt har invänt mot mitt konstaterande att samtliga borgerliga partier är motståndare såväl till en sänkning av mervärdeskatten på livsmedel som till förslaget om ett slopande av den beskattningen. Jag konstaterar den saken och anser det viktigt att få det fört till kammarens protokoll och därigenom ut till allmänheten, eftersom de borgerliga partierna i denna fråga försöker sitta på två stolar. Det är ett förehavande som förr eller senare brukar leda till katastrof.
Herr talman! På de få minuter jag har till mitt förfogande kan jag inte bemöta alla de inlägg som här gjorts. Jag vill bara fråga herr Hermansson vilka förslag han tror att finansutskottet skulle ha kunnat lägga på kammarens bord när det gäller oljekrisen, alltså förslag som vi hade kunnat fatta beslut om i dag, några dagar efter det att finansutskottet avslutat sitt arbete med betänkandet. Hur skulle det förslaget ha sett ut? Nej, det har naturligtvis inte förelegat sådana möjligheter för oss, i det ovissa läge som nu råder. Sedan delar jag herr Löfgrens uppfattning att det kan bli en långvarig kris, men det kan också bli en någorlunda snabb lösning på frågan. Det kan uppstå oenighet mellan de oljeproducerande länderna, som gör att svårigheterna inte blir så oöverkomliga som vi nu fruktar. Herr Löfgren talar om en samlad syn på våra problem. Jag kan tänka mig att herr Löfgren då menar de politiska problemen över huvud taget. Herr Löfgren får väl vänta på vad finansministern kan komma att säga på den punkten. Jag har beskyllts för att vara ironisk. Jag tillåter mig, herr talman, att vara det även fortsättningsvis. Systemet att skriva sig samman till vad herr Burenstam Linder kallade principreservationer måste i det långa loppet vara ohållbart. Det kan inte vara praktisk politik. Visst är jag, herr Kristiansson i Harplinge, litet ironisk när jag säger att vi i utskottet var eniga om paketet — centerpartiet ville bara ”litet mera”. Det är då intressant att konstatera att centern blivit ensam om sitt förslag om 600 miljoner kronor till företagen. Det är inte så litet precis! Hela åtgärdspaketet stannar på 2,5 miljarder, men ni vill öka statsutgifterna med ytterligare 600 miljoner. Det är en väsentlig del, och det är ni ensamma om. Jag vill ånyo påpeka just detta.
Herr talman! Herr Ekström talade om de små differenserna. Det är riktigt att differenserna är så små, om man bortser från de 600 miljonerna. Men vad som är intressant i sammanhanget är att vi föregående år krävde motsvarande åtgärder som, om de hade vidtagits då, skulle ha kunnat verka med desto större effekt nu. Men då sade regeringen nej. Låt mig beträffande de 600 miljonerna säga att de föreslagits för åtgärder av ett annat slag, nämligen för att på sikt kunna skapa ökad sysselsättning och på ett bättre sätt göra nyskapande inom företagsamheten möjligt.

Herr talman! Jag har i mitt första anförande talat om principreservationen 1. Med det menar jag inte alls att vi bara skulle vara eniga om principer, utan jag menar att vi i reservationen 1 bland annat har utvecklat en principiell syn på den ekonomiska politiken, som sedan lett till enhet i en lång rad andra avseenden. Det kan inte vara herr Ekström obekant att reservationen 1 innehåller en hel del enskilda krav samt att det finns ett antal andra reservationer som vi är eniga om. Herr Hermansson för ett resonemang om de borgerliga partiernas inställning när det gäller moms på mat, som jag vill bemöta. Vi har i detta sammanhang och tidigare framfört betraktelser om hur man skall se på beskattningen av livsmedel. Herr Hermansson sade att vårt förslag skulle vara krångligt, men herr Hermansson kan inte vara alldeles okunnig om att det också är mycket krångligt att hålla två olika momssatser. Därtill kommer att herr Hermansson brukar anklaga alla andra än egna partivänner som lägger fram skatteförslag för att de gynnar de rika. Men hur är det med moms på mat? Är det inte så, herr Hermansson, att höginkomsttagare köper dyrare och mer livsmedel, och skulle inte de — om man tar bort momsen — få en längre gående skattesänkning än låginkomsttagarna? Det skulle vara mycket intressant att höra herr Hermansson tala om det. Jag kommer ihåg att någon av utfrågarna i den skattedebatt vi hade i TV under valrörelsen frågade fru Ryding om kommunisternas förslag att ta bort momsen skulle innebära lägre moms även på gåslever. Enligt vad jag minns sade hon att det skulle bli det. Då undrar jag om inte herr Hermansson skulle passa på att något utveckla de fördelningspolitiska konsekvenserna av detta ert huvudförslag och gärna jämföra det med den andra uppläggningen som vi har talat om, nämligen att ta bort de prishöjande verkningarna av beskattning på baslivsmedel.

Herr talman! Det är antagligen typiskt för en representant för moderata samlingspartiet att han, när han skall tala om mat, i första hand nämner gåslever. Jag har en något annan inställning till frågorna. Det finns ett utförligt material som visar att det påstående som herr Burenstam Linder gör och som regeringen brukar göra är betydligt överdrivet. Det är alldeles självklart att den som har högre inkomst i allmänhet också har något högre utgifter för mat, men skillnaden är inte så stor som det brukar påstås i debatten. Ett gift par med två barn och en årsinkomst på 40 000 kronor får betala 1 543 kronor i mervärdeskatt på livsmedel. Den som har 100 000 kronor i inkomst får betala 1 972 kronor i mervärdeskatt. Det är alltså 400 kronor mer, men skillnaden är inte så stor som man brukar påstå i debatten. Vi vill motverka den här effekten genom en skärpning av den direkta beskattningen för högre inkomsttagare, och på det viset går det mycket väl att genomföra ett slopande av mervärdeskatten på livsmedel så att resultatet blir gynnsamt ur fördelningssynpunkt. Om man ser till den relativa betydelsen av mervärdeskatten finner man att den är oerhört mycket starkare för låginkomsttagare. Gifta med två barn och en årsinkomst av 20 000 kronor får av sin totala skatt betala 19,75 procent i mervärdeskatt på livsmedel. Den som har 150 000 kronor i inkomst betalar bara 2,15 procent av den totala skatten i mervärdeskatt på livsmedel. Det visar betydelsen för låginkomsttagarna av att slopa mervärdeskatten på livsmedel. Men vad herr Burenstam Linder har sagt bestyrker ju bara ytterligare vad jag påstod i mitt tidigare anförande, nämligen att de borgerliga partierna icke är intresserade av en sänkning av mervärdeskatten på livsmedel — annars skulle han väl inte försöka med denna argumentation. Till herr Ekström vill jag säga att det finns en rad konkreta åtgärder som finansutskottet kunde ha föreslagit: man kunde ha skrivit till regeringen och föreslagit exempelvis ett förstatligande av oljebolagen, och man kunde ha tagit upp trafikproblemen och krävt ökad satsning på de kollektiva transportmedlen och en sänkning av biljettpriserna på SJ med 20 procent i en första etapp, som vi här i dag har föreslagit. Men det viktiga är att ta upp hela frågan om de strukturella förändringar i näringslivet som är nödvändiga på grund av den långsiktiga energikrisen. Finansutskottet sticker huvudet i busken på den punkten, och det är detta som jag har kritiserat.
Herr talman! Det skulle nog ha väckt stor förvåning, om finansutskottet efter någon dag eller några dagars sammanträden skulle ha förelagt riksdagen ett direkt förslag om att förstatliga oljehandeln. Detta är väl ändå en sådan fråga som måste föregås av mera utredningsarbete än enbart utskottsinitiativ. I frågorna rörande trafikpolitiken är jag heller inte säker på att detta skulle ha kunnat vara finansutskottets uppgift. Till herr Kristiansson i Harplinge skulle jag vilja säga att när det framläggs ett åtgärdspaket under en höstsession, såsom nu har skett för tredje året — ett åtgärdspaket som avser det kommande halvåret eller låt oss säga det kommande kalenderåret — är det väl fråga om huruvida det då också är rätta tillfället att framlägga förslag om mycket långsiktiga åtgärder. Förslag därom måste komma i andra sammanhang; nu gäller det att lösa de akuta problemen för just den halva av budgetåret som kvarstår. Den här debatten har i allt högre grad kommit att handla just om oljekrisen och energiproblemen och mindre och mindre om åtgärdspaketet. Jag vill fortfarande vidhålla att när ni på den borgerliga kanten gång efter annan skriver er samman, leder det till bekymmer när ni sedan skall föra debatten här i kammaren. Det visar edra inlägg. Det har varit intressant att konstatera att ingen i dag har nämnt någonting om ”de förlorade åren”, som vi tidigare har hört talas om i flera ekonomiska debatter. Jag förstår detta mycket väl; när budgetmaka politiska åtgärder re ute i landsting och kommuner i slutet av juli fick resultatet av det s.k. förlorade året 1972, visade det sig att skatteunderlagen hade ökat med mellan 10 och 11 procent. 1972 var sannerligen inte ett förlorat år för svensk ekonomi! Ni påstår alltemellanåt att därest edra åtgärder hade fått sättas in, skulle situationen ha varit helt annorlunda. Sådana påståenden kan man visserligen göra, men ni kan ju inte bevisa dem, eftersom åtgärderna aldrig har kommit till stånd.

Herr talman! Jag är i egenskap av finansutskottets ordförande i högsta grad tacksam över att vi har kunnat uppnå enighet kring propositionen 165. Ingen har velat gå emot förslaget att åtgärder kommer att sättas in som kostar 2,5 miljarder kronor och vilka de svenska hushållen och familjerna kommer att få del av under nästa år.

Herr talman! När jag har suttit och i all stillsamhet avlyssnat denna debatt har jag tvingats att med sorg i hjärtat konstatera, att jag är en tämligen dålig pedagog. Diskussionen som den förs från oppositionens sida och i de termer som vi har avlyssnat i dag har jag gång på gång försökt bemöta. Vad jag bl.a. har varit angelägen att understryka är att den ekonomiska politiken, som tyvärr — eftersom den skall vara framåtsyftande — ständigt får byggas på prognoser, måste anpassas och justeras med hänsyn till hur förutsättningarna förändras i det framtidsperspektiv på vilket man bygger sina prognoser. Därför tycker jag det vittnar om ett slags efterklokhet och beskäftighet när man nu går upp i talarstolen och säger: ”Nu i höst kunde regeringen komma med ett stimulanspaket, men varför följde man oss inte i våras?

Men det var inte bevekelsegrunderna som låg bakom våra förslag när kompletteringspropositionen avlämnades, utan det var helt enkelt de prognoser som kunde ställas utifrån de förutsättningar som då förelåg. När vi klandrade er för de våldsamma överbuden var det befogat från den utgångspunkten att hos det ledande oppositionspartiet, det som i dag har sin talesman i herr Kristiansson i Harplinge, låg överbudet på ca 4 miljarder kronor.

Man får naturligtvis ställa även sådana överbud. Det är tillåtet om man är beredd att betala. Men när man inte redovisar några betalningsmedel är det — som jag sade många gånger under valrörelsen, och jag är beredd att upprepa det nu — oansvariga överbud. När vi så småningom efter valrörelsen, i månadsskiftet september —oktober, satte oss ned och med ledning av då så färska konjunkturprognoser som kunde göras tittade på situationen nationellt och internationellt, sade vi oss att det borde finnas utrymme för en ytterligare stimulans, koncentrerad till två bestämda områden. Dels var det den privata konsumtionen, dels var det den offentliga sektorn — naturligtvis då med den kommunala aktiviteten i förgrunden. Av den anledningen kom stimulanspaketet. Vi hade bakom oss en prognos som gav oss god anledning räkna med att vi under 1974 skulle ha en bestående god exportkonjunktur, en måttlig importkonjunktur, fortsättningsvis en stark bytesbalans och en väl behållen valutareserv. Hade man det som en trolig utgångspunkt, kunde man kosta på sig den här stimulansen just på de avsnitt där utvecklingen inte hade gått som alla sakkunniga räknade med så sent som i april och maj månader 1973. Vi lade följaktligen fram propositionen 165. Den hade, som utskottets ordförande understrukit och som jag ytterligare understryker, sin alldeles speciella karaktär. Den tog ut ett par områden där vi ansåg att möjligheterna till expansion förelåg. Den innebar, om våra beräkningar håller, en stimulans — i pengar räknat — på 1,8 miljarder, speciellt inriktad på den kommunala aktiviteten och den privata konsumtionen. Man kan naturligtvis ställa frågan: Är vi nu säkrare i bedömningarna? Är den lilla propositionen — den har ju kallats för en liten statsverksproposition — säkrare när det gäller utgångsläget än tidigare beräkningar? Det har sagts i den här debatten, att det har kommit in ett alldeles nytt element i våra bedömningar, nämligen energikrisen. Därför vågar väl ingen säga, att propositionen 165 är en alldeles riktig avstämning av framtiden, dvs. av år 1974 — andra delen av innevarande budgetår och första delen av nästa budgetår. Det hela är så pass osäkert att jag inte heller tror att någon skulle vilja rekommendera finansministern att i hast dra tillbaka propositionen 165 och försöka göra andra bedömningar av framtiden. Propositionen bygger på vissa premisser, och vi har väl förhoppningen att den ändå var så pass försiktig, att det hela skulle kunna genomföras utan att finansministern behöver komma tillbaka till riksdagen med förslag om några korrigerande åtgärder, just med anledning av detta s.k. stimulanspaket. Men det är klart att den nya situationen när det gäller oljan och allt vad som därtill hörer är en till ytterlighet obestämd men reell och viktig faktor för våra spådomar framöver. Det har riktats anklagelser mot utskottets ordförande för att finansutskottets majoritet inte har gett sig på några antaganden om vad det leder till och inte lagt fram några förslag med anledning härav. Ja, vad får den här situationen för effekt på framtiden — allt beräknat från de ekonomiska förutsättningar vi i dag politiska åtgärder diskuterar? Jag sade att ingen vet det. Det kan få en effekt på den allmänna tillväxten runt om i världen och även i vårt land. Jag hade nöjet att i måndags denna vecka vara tillsammans med den förnämsta ekonomiska expertis som världen för närvarande kan visa upp. Det var alla de representanter för den nationalekonomiska vetenskapen som var samlade på det seminarium som under denna vecka har hållits i det gamla riksdagshuset under ledning av FN:s ekonomiska Europakommission. Jag hade tillfälle att tala med dessa herrar och damer från olika länder, och naturligtvis diskuterade vi även dessa frågor. Det fanns många nyanserade och skiftande uppfattningar. Det finns inga möjligheter att med ledning av dessa diskussioner få fram någon gemensam nämnare som gör det möjligt att säga, att förmodligen blir det så och så. Det fanns uppfattningar — jag har all respekt för dessa — som var utomordentligt pessimistiska. Det fanns också uppfattningar som var mindre pessimistiska. Men vad man än sade behängde man det med många klart uttalade reservationer — jag begriper det också.

Det är naturligtvis för oss avgörande frågor, men ingen kan lämna svar i dag. Hur påverkar det vår import? Så mycket vet vi att den livsnödvändiga oljan blir dyrare än vad den hittills varit. Det har sin betydelse sett från handelsbalansens och betalningsbalansens utgångspunkter. Vilken effekt får det på våra prisstegringar? Redan under den senaste månaden — någon av talarna berörde det — har vi fått inregistrera en påtagligt starkare stegring av konsumentprisindex än som varit normalt under tidigare månader 1973. Här spelar bränsleprodukterna och oljeprodukterna sin stora roll. Vilken effekt får det på vår produktion? Det är också en fråga som ingen kan ge svar på i dag. Därför tycker jag nog att det är tämligen onödigt att rikta anmärkningar mot finansutskottets majoritet för att den inte påvisat de plausibla lösningarna och redovisat facit för kammaren i dessa utomordentligt besvärliga frågor. Efter att i dag ha lyssnat på oppositionens talesmän hade jag kanske inte för avsikt att gå i polemik med herr Kristiansson i Harplinge. Hans första anförande tyckte jag nog innehöll argument, som jag tidigare vid flera tillfällen har bemött. Men han överraskade mig genom att i sin replik till utskottets ordförande säga att just när vi behöver en expansion för att klara sysselsättningen på den offentliga sektorn — han menade då i första hand den kommunala sektorn — blir det ett skattestopp. Det tog han som ett uttryck för en illa anpassad konjunkturpolitik. Nu är detta skattestopp ingenting av ett diktat för kommunerna. Det är en överenskommelse som har träffats i broderligt samförstånd och som kommunerna hälsat med en viss tillfredsställelse — det vågar jag hävda.

Människor som nyanställs inom den kommunala sektorn och organiseras i Kommunalarbetareförbundet, i Kommunaltjänstemannaförbundet eller i de fackliga förbund där kommunens anställda skall vara organiserade har anspråk på att stat och kommun skall vara någonting av ett föredöme såsom arbetsgivare. Har dessa människor en gång blivit anställda, är det inte så särdeles realistiskt att räkna med att man en vacker dag kan offerera ett slags kollektiv uppsägning till dem och säga: Nu får ni pallra er i väg, eftersom konjunkturen i dag är sådan att den anställning som var motiverad av konjunkturskäl inte längre är aktuell. Det är bara för er att ge er härifrån. Den som har den minsta erfarenhet av hur sådana här saker hanteras i verkligheten förstår att detta resonemang är helt orealistiskt. Jag tycker nog att oppositionens synpunkter i reservationerna till finansutskottets betänkande när det gäller den konjunkturbetonade stimulansen i form av extra hemhjälp eller vårdare är en klar verifikation på vad jag här nyss har sagt. Under sådana förhållanden tycker jag nog att herr Kristianssons klagan eller kanske rättare sagt kritik mot skattestoppet var rätt illa genomtänkt. Jag lyssnade också på herr Löfgren och har några speciella synpunkter att anföra med anledning av hans inlägg. Herr Löfgren sade att nu får utskottets ordförande ställa sig bakom en ny konjunkturbedömning, därför att regeringen har offererat en ny konjunkturbedömning i propositionen 165, jämfört med kompletteringspropositionen som lades i våras. Jag tycker inte att det behöver i något avseende vara påkostande, och det har ju också herr Ekström redovisat. Är man inte utrustad med cement i huvudet — och det är inte, hoppas jag, någon av finansutskottets ledamöter — då är det väl helt naturligt att man får acceptera den utveckling som har ägt rum och följaktligen också ställa sig bakom en annan konjunkturbedömning, när situationen och förutsättningarna är sådana att det är motiverat. När herr Löfgren sedan kom in på prisstegringsproblemet, gjorde han en intressant repetition av vad professor Göran Ohlin har skrivit i det senaste numret av tidningen Affärsvärlden. Jag hade faktiskt den artikeln som nattlektyr innan jag somnade i går. Där finns en i och för sig intressant historisk redovisning över vad som har hänt. Analytiskt är den inte heller att klaga på, och det är riktigt vad herr Löfgren återgav. när han refererade professor Göran Ohlin. Vi hade under 1960-talet en prisstegring på 3,6 procent. Vi har kommit in i en väsentligt högre prisstegring nu. Vissa nationer dras med 10 procent, andra med 15 procent. Det här orsakar oro och missnöje, och ett exempel på det har vi ju haft i det danska valet. politiska åtgärder Men alltid när jag läser sådana här artiklar blir det mer och mer spännande ju närmare slutet jag kommer. Om man breder ut sig i en historisk och analytisk redovisning av de ekonomiska förhållandena, så kan det ha sitt historiska och analytiska intresse, men jag har alltid vissa anspråk på att få veta vilket recept författaren har för det som han beskriver såsom en ganska olycklig och olustig utveckling. Professor Göran Ohlin har egentligen bara ett recept — det meddelade inte herr Löfgren, men jag kan ju komplettera honom, eftersom jag läste artikeln så sent som i natt — och det är att det bör vara riktigt att genom variationer i växelkurserna försöka göra någonting åt utvecklingen. Jag har tidigare här i kammaren sagt att jag ser inte någon lösning med den medicinen. De nationer som har provat det kan inte redovisa någon lugnare prisutveckling, snarare motsatsen. Nu vill jag inte säga att revalvering av valutan är något slags stimulans för en prisstegring — det vore litet för brutalt om jag uttryckte mig på det sättet. Jag kanske t.o.m. skulle kunna gå så långt att jag säger att man måhända hade haft en ännu större prisstegring om man icke hade apprecierat sin valuta. Men bortsett från nyanserna i framställningssättet, så visar ändå all historisk erfarenhet att man inte rättar till det här besvärande problemet så enkelt som genom justeringar av valutakurserna. Jag sade det i ett offentligt anförande för ett par veckor sedan, och jag lade märke till att jag inte var alldeles ensam om den uppfattningen. En av de i sådana här frågor mera bevandrade bankdirektörerna — det vågar jag väl säga — höll sin betraktelse över det här intressanta ämnet och utifrån sina utgångspunkter hamnade han på ungefär samma ståndpunkt som jag har gjort mig till tolk för. Botemedlen frågar man alltid efter. Det är ju botemedlen som är så svåra, så besvärande och pinsamma.

Det är så oändligt många faktorer som konstituerar denna utveckling. Vi har jordbrukets anspråk på att via sin produktion vara med i en inkomstutveckling — där har vi prisstegringarna —, vi har de prisstegringar som vi importerar från omvärlden och vi har de prisstegringar i vårt eget folkhushåll som är en sekundär effekt av de prisstegringar som vi exporterar till omvärlden. Vi har gjort vissa försök att avgränsa det sammanhanget, jag tänker nu närmast på överenskommelsen mellan regeringen och sågverksindustrin när det gäller dubbla prisnivåer. Regeringen accepterar att sågverken tar ut de priser som världsmarknadens efterfrågan konstituerar, men sågverken är tvingade att hålla ett lägre pris här hemma i vårt land via en överenskommelse. Jag vill minnas att det var herr Löfgren som tog upp en redovisning över prisstegringarna på papper, bomull och åtskilliga andra väsentliga varor, som han vägde in i den historiska beskrivningen. Fortfarande sitter jag då naturligtvis och väntar på att herr Löfgren skall meddela receptet och förklaringen till hur man skall komma till rätta med detta. Vi har försökt göra det när det gäller virket och har accepterat en prisstegring på den inhemska marknaden som ligger mellan 50 och 60 procent över bottenläget medan våra exportörer tar ut priser som ligger 100-125 procent över bottenläget på exportkvantiteterna. Det var ett konkret resultat av våra funderingar. Vad är det konkreta resultatet av herr Löfgrens funderingar? Menar han att vi skall göra något liknande när det gäller t.ex. papper eller massa? Skall vi ge oss på pappersindustrin och skogsindustrin i landet och repetera den överenskommelse som vi har med sågverksindustrin? Då har vi måhända en praktisk möjlighet att hålla papperspriserna litet lägre i landet än vad en konsekvensverkan av den internationella marknadens papperspriser konstituerar. Här är vi framme vid de allvarliga frågorna i problemställningen. Då är det inte bara en redovisning av att nu har det blivit så här i den historiska utvecklingen och det är olustigt.

Nu vet jag inte om herr Löfgren har tänkt så långt när det gäller konsekvensen och logiken i sitt resonemang, och har han inte gjort det är det väl för mycket att begära ett svar så här utan vidare av honom. Men han kanske har andra lösningar på det här kinkiga prisstegringsproblemet. Det är lätt att diskutera, men vi står ständigt inför frågan hur vi skall komma till rätta med det. Man kan lägga ut texten länge om det danska valet. Jag vet inte om den svenska riksdagen är ett lämpligt forum för sådana kommentarer. Vad jag emellertid vet är att man i Danmark har haft en prisstegring som har varit starkare än vad vi har haft här i Sverige. Man har, om jag skall tro den internationella statistiken, i Danmark passerat oss även i fråga om att lägga skatter på medborgarna. Jag är rätt överraskad över det, men det är vad den internationella statistiken visar. Man har vidare inte kunnat klara sin ekonomi på det sättet att man kunnat betala sina nödvändiga utgifter utan har i allt större utsträckning fått finansiera sina egna utgifter via internationell upplåning. På den sista punkten skiljer vi oss ganska väsentligt från våra danska vänner. Jag skall inte kritisera dem — det har väl funnits motiv för det handlandet — men det är åtskilligt av anledningarna till oron och kanske till det högst förbryllande och, som jag tidigare sagt, tragiska utslaget av den valopinion som vi avläste häromkvällen. Jag tror att det var herr Löfgren som vidare i snabb takt ändå besinnade sig och sade: Jag kan ju inte bara göra historiska redovisningar och tala om offentliga siffror utan jag skall väl också ge finansministern något av en katekes, så att han vet vilka budord han har att följa för att det hela skall bli bättre och riktigare. Då kom herr Löfgren in på besparingsutredningen, som syftade till att stat och kommun skall vara försiktigare med sina utgifter.

Besparingsutredningen får väl ett visst gehör hos människor, om man pekar på att byråkratin växer och det därför är nödvändigt att stat och kommun och offentlig sektor i övrigt sparar. Det rimmar emellertid i dagens läge illa med den ofta lika flitigt framförda uppfattningen att det nu av konjunkturpolitiska och arbetsmarknadsmässiga skäl behövs en kraftigare aktivitet från stat och kommun och offentlig sektor i övrigt. Det är vidare alltid så att varje besparingsingripande drabbar speciella intressen. När dessa speciella intressen blir träffade, är det få inom oppositionen som är beredda att fullfölja sitt resonemang genom att säga: Ni får finna er i detta. Det får bli mindre pengar för det och det ändamålet. Det får bli mindre tjänster på det och det området. Det får bli dyrare på det och det området. Man kan ju göra besparingar om man är beredd att dra in på den statliga subventionspolitiken och ersätta den med en prisstegring hos den enskilda konsumenten. Vi skulle väl allesammans, herr talman, tjäna på om dessa sammanhang kom till uttryck litet renhårigare i den allmänna debatten än genom det där allmänna talet om att vi skall spara, varefter man sedan med djup tystnad förbigår vad denna besparingsaktivitet egentligen för med sig. Jag har nyss talat om Danmark. Min danske kollega Per Hekkerup satte sig för trekvarts år sedan som ordförande i en parlamentarisk besparingsutredning nere i Danmark. Jag kan gärna ta av mig hatten för honom med tanke på det friska humör han gick till verket med. Han levererade ett förslag där man skar ned de sociala reformerna och drog in på det offentligas bidrag till social verksamhet. Man var beredd att ta de konsekvenserna, helt enkelt därför att den ekonomiska situationen, som man bedömde den, tvingade en att svälja den beska medicinen. Det blev inte mycket av det där. När utredningen sedan konfronterades med den politiska verkligheten var det ingen som ville följa upp den. Och jag har precis samma erfarenheter från tidigare försök att i något slags interparlamentarisk samverkan pruta av på den svenska statsverksbudgeten. Två gånger har jag upplevt det under min tid som finansminister, och varje gång har det slutat utan något som helst resultat. Där har min starka reservation mot de här lösningarna sin mycket bestämda förklaring. Jag gjorde några anteckningar i anledning av herr Burenstam Linders inlägg. Jag har redan bemött detta. Även han började ju med ett försök att tala om, hur klok man var i oppositionen och hur motsatsen gällde hos regeringen när man diskuterade frågan om vilka bud och överbud som fanns i fråga om statsutgifterna; det spelade ju en stor roll i valdebatten. Sedan vill jag minnas att herr Burenstam Linder sade att finansministern väl nu borde ta tillfället i akt och redovisa något slags handlingsprogram för den nya, specifika ekonomiska situation som vi ser i ögonen med hänsyn till utvecklingen på oljesidan. Jag tror att om det inte redan är överstökat så sitter statsministern tillsammans med handelsministern och industriministern just och har en allmän presskonferens här i huset, där han redovisar det program som regeringen har enat sig om och som vi anser nu kan presenteras i anledning av den akuta oljesituationen. Jag har också en känsla av att det under morgondagen kommer att bli en stor energidebatt interpellationsvägen här i kammaren, där både statsministern och industriministern är invecklade. Följaktligen skulle vi möjligen av många rationella skäl kunna avstå från att utveckla våra synpunkter på den här frågan redan i dag. Den har sin rätta plats om vi lugnar oss någon dag. Jag skulle emellertid vara frestad att säga till herr Hermansson att man löser inga oljeproblem på det gesvinta sätt som han anvisar: Om vi bara hade haft en nationaliserad oljehantering här i landet, så hade situationen varit helt annorlunda säger herr Hermansson. Så är det ju inte. Vad vi upplever nu är ett krig mellan Israel och arabländerna, där arabländerna på grund av en viss oförmåga att mäta sig med Israel på slagfältet i stället använder sina oljekällor som ett instrument i krigföringen — men inte riktat mot Israel utan mot omvärlden i övrigt. Holland är ju helblockerat från oljetillförsel därför att man officiellt har sagt en del vänliga ord om Israel och dess kamp. Japan — så beroende som det var av oljan — fick finna sig i smäleken att avge något slags lojalitetsförklaring till araberna och motsatsen till Israel för att över huvud taget få den oljetilldelning som landet behöver. Man klarar inte oljeproblemet på det enkla sätt som herr Hermansson beskriver, om det — tyvärr — har blivit ett problem där det är andra ting som är avgörande för om olja skall rinna till en nation eller om den skall vara blockerad från olja. Jag tror nog att det är riktigt att i debatten göra den enkla reflexionen — och herr Hermansson ger mig säkerligen rätt i vad jag säger när han drar slutsatsen av vad som har hänt i Holland och vad som i övrigt händer nationerna ute i Europa. Vi har ju allesammans suttit vid TV-apparaterna och avlyssnat de arabiska oljeministrarna, som säger att i takt med att Israel går tillbaka från de ockuperade områdena kommer oljan att släppas på. När Jerusalem är återlämnat till araberna och Golanhöjden besatt av syrierna, då rinner oljan till Europa, till Skandinavien, till Japan och alla andra länder precis på samma sätt som tidigare, förklarar araberna. Men om situationen har blivit sådan, så lönar det sig inte att säga att vi skulle ha haft ett helt annat utgångsläge om vi hade nationaliserat oljehanteringen i vårt land. Även den offentliga sektorn, herr talman, har ju — för vilken gång i ordningen vill jag låta vara osagt — varit föremål för debatt i dag. Jag var rätt glatt överraskad när jag läste interpellationsdebatten mellan statsministern och folkpartiledaren, som på den här punkten från ett av oppositionspartierna redovisade en med uppfattningarna i vårt parti ganska samstämmig åsikt. Jag tror också att man från debatten skall utlämna sådana inslag som ”de många byråkraterna” och ”allt fler byråkrater”. Jag vill minnas att det var herr Burenstam Linder som politiska åtgärder älskade dessa verbala uttryck. Köerna kan tas såsom ett uttryck för brist på byråkrater — det var väl ungefär vad herr Burenstam Linder försökte säga att någon annan hade sagt. Nu kan man ta bort köerna med prissättningen på tjänsterna — det vet vi allesammans. Men vi har inte ansett att det varit den rätta vägen, och därför får vi försöka klara av den tjänstefråga som det här rör sig om — det må vara köer vid sjukhusen eller köer vid daghemmen eller var det nu än är — genom insatser från den offentliga sidan. Självfallet betyder det då fler tjänstemän, som kommer att göra sitt arbete utan att man behöver hänga på dem den diskriminerande beteckningen ”byråkrater”. Visserligen har Glistrup fått 28 mandat i den danska riksdagen genom att tala om att han skall avskaffa de flesta statstjänstemän. Jag vet inte om det är det som har inspirerat herr Burenstam Linder — jag hoppas att det inte är det. Men det är ju ett sorgligt exempel på att man med en lös och ovederhäftig argumentering kan vinna proselyter, även om man sedan i det långa loppet måste konstatera att resultatet blev någonting helt annat än vad man kanske innerst inne önskar. Herr Hermansson tar upp frågan om avvecklingen av momsen på maten som ett slutmål och såsom ett första steg en reduktion med S procent av mervärdeskatten på de tunga livsmedlen. Han vänder sig mot de borgerliga partierna och anklagar dem för att här ha svikit honom. Han har ju tidigare haft anhängare i denna sin propaganda. Även om moderaterna fortsatte motionsledes, så har de sedermera inför de allvarliga funderingarna inom finansutskottet avstått från att driva sin uppfattning om 3 procents reduktion av livsmedelsmomsen och förenat sig med de andra partierna om att det i det här läget väl är lika bra att ha den kvar. Nu är ju herr Hermansson i en avundsvärd situation i förhållande till politiker inom alla andra partier, när han talar om avveckling av momsen på livsmedel. Jag går emot herr Hermansson, för jag måste ständigt fundera på de ekonomiska konsekvenser som det här är fråga om. Jag vet inte om det är dessa synpunkter som har gjort att även det moderata partiet har besinnat sig under diskussionerna i finansutskottet och nu således inte reservationsvis för fram sina motionsförslag. Men herr Hermansson går ut och säger: Det här är en enkel match.

Herr talman! Finansministern sade att jag tycks ha en annan uppfattning än herr Löfgren, och då syftade han på mitt uttalande om skattestoppet kontra den offentliga sektorn. Ja, herr finansminister, frågan huruvida det är rätt eller fel åtgärd är naturligtvis beroende inte bara på åtgärden i fråga utan också på när den sätts in. Och då har jag den uppfattningen att sett från konjunktursynpunkt kom åtgärden fel i tiden, även om jag i princip inte har något emot att man håller skatter nere. Sedan feltolkade finansministern mig, när han kopplade in sysselsättningsfrågan och ville göra gällande att jag sagt att man helt enkelt skulle ha den offentliga anställningen, enkannerligen kommunernas anställning, som en sysselsättningsbuffert. Det kom finansministern fram till från samma felaktiga utgångspunkter. Jag är fullt på det klara med att man inte utan vidare kan anställa och avskeda folk inom kommunerna, och från centerns sida har vi ju påtalat det förhållandet i samband med att finansministern har ställt i det ovissa frågan om fortsatt statsbidrag till kommunal anställning för social hemhjälp respektive i familjedaghem. Det är väl om något ett exempel på centerns inställning till denna fråga. Vad jag menade med mitt uttalande var, att när vi länge haft en ständigt uppåtgående trend på den offentliga sektorn och det har fått gå utan att man från regeringens sida har gjort någonting åt det, då måste det vara fel att plötsligt när konjunkturen vänder och arbetslösheten ökar slå till bromsar som tvingar kommunerna att minska anställningarna.
Herr talman! På tre minuter är det omöjligt att bemöta allt det som finansministern sade om mina anföranden.

Vidare finner jag också en annan sak intressant. Jag har inte framfört några officiella siffror på prisökningarna. Exemplen var tagna från ett enda företag, och alla varorna gällde inköp hos det företagets inköpsavdelning. Jag har gjort det därför att de priserna säger något helt annat än de officiella statistiska uppgifterna, som anger väsentligt lägre priser. Herr Sträng frågade hur jag vill lösa problemen. Ja, jag tycker att jag har sträckt ut handen i ett försök att enas inom de olika politiska partierna, så att vi kan ta allvarligt på frågorna och enas om lösningarna. Och då har jag efterlyst en större beredvillighet från det socialdemokratiska partiets sida att pröva de förslag som vi har lagt fram. Sedan tycker jag att vi borde kunna sätta oss ned och försöka komma fram till lösningar, ty nu befinner vi oss i ett ytterligt allvarligt läge. Jag räknade också upp sju olika punkter, men när herr Sträng sedan skulle svara på det i stället för herr Ekström, så nämnde han frågan om besparingsutredningen, tydligen för att få tillfälle att lufta något slags oenighet mellan mig och herr Kristiansson i Harplinge. Det är intressant att han inte tog upp de första av de synpunkter jag framförde, t.ex. frågan om en lösning av inflationens orättfärdiga höjning av skatterna. Varför nämnde inte herr Sträng någonting om det? När man i ett allvarligt läge försöker framföra synpunkter som borde leda till att vi satte oss ned och enades om vad vi skall göra, så avvisar herr Sträng detta genom att anföra ett exempel som han vill ta till intäkt för att herr Kristiansson i Harplinge och jag skulle ha olika uppfattningar.

Herr talman! Av herr Strängs långa anförande förefaller det som om han ansåg att det i den situation som vi befinner oss i inte går att göra någonting åt de stora problemen. Man kan inte kritisera regeringen för dess prognoser, påstod herr Sträng. Det går egentligen inte att göra några vidare bra prognoser, för det är så svårt. Dessutom hade all sakkunskap tidigare tyckt precis som herr Sträng. Jag skulle vilja göra gällande att det är helt fel. Oppositionens tidigare ställningstaganden och förslag till olika ekonomisk-politiska åtgärder har varit grundade på prognoser gjorda av andra personer och av oss själva, och hade man lyssnat på vad vi sade, hade vi fått en bättre ekonomisk utveckling under dessa år, herr Sträng. Det var också omöjligt att göra någonting när det gällde energiproblemet. Det var inte ens tillåtet att kritisera majoriteten i finansutskottet för att den inte i likhet med oppositionen ville skriva att man måste ägna uppmärksamhet åt detta. Jag tror inte att det bara är herr Palme och industriministern och handelsministern som måste syssla med dessa frågor; jag tror att också herr Sträng måste ägna sig åt dem. Vi har inte tid att nu gå in på en stor energidebatt, men det vore fel om inte herr Sträng vore närvarande vid den debatten i morgon och diskuterade vilka ekonomisk-politiska åtgärder som kan bli nödvändiga. Vidare var det fel att tala om de stigande priserna. Det fanns ingenting som kunde göras här. Jag skulle vilja påstå att ett rimligare skattesystem skulle innebära att man finge en rimligare prisutveckling än vi har. Jag har också pekat på möjligheterna att bättre driva på investeringar som kan vara kostnadssänkande, så att man på det sättet kan förhindra att det uppstår prisstegringar. Jag tror inte heller herr Sträng har rätt när han så lättfärdigt avfärdar tanken på en rimlig växelkurspolitik. Under alla omständigheter är det så, herr Sträng, att om man för en bättre stabiliseringspolitik än andra länder, skapas det också utrymme för en mer aktiv växelkurspolitik som gör att vi kan avskärma oss från prisstegringarna utomlands ifrån. Besparingarna var det enligt herr Sträng inte heller möjligt att göra någonting åt. För att undvika att hamna i en sådan situation som den Glistrup för närvarande utnyttjar måste man i ett läge där den offentliga sektorn ökar vara medveten om de krav detta ställer på en näringspolitik som verkligen ger det långsiktiga underlaget för en förbättring i den offentliga servicen. Jag tror att man tar för lätt på det från finansutskottets majoritet. Det är icke jag som har talat om folk som byråkrater — det var herr Meidner som i sin uppsats tog upp det som en av riskerna med en starkt växande offentlig sektor, och det var herr Palme som i en interpellationsdebatt häromdagen talade om vårdpersonalsbyråkrater. politiska åtgärder
Herr talman! Jag skall ta upp två frågor där finansministern förde polemik mot mig. Den första gäller slopande av moms på maten. Finansministern sade att de borgerliga partierna har svikit herr Hermansson. Ja, deras svek gäller inte mig utan löntagarna och konsumenterna, som de i pressen och på annat sätt försökt inbilla att de är anhängare av att man skulle slopa moms på maten. Här avslöjas att de inte alls är det. Finansministern tycker att jag befinner mig i en avundsvärd situation när jag ställer detta krav — jag vet inte om finansministern själv skulle vilja vara i en mera avundsvärd situation när det gäller skattepolitiken — därför att jag inte behöver visa varifrån man skall ta de pengar som bortfaller från statskassan om man slopar moms på maten. I motsats till de borgerliga partierna har emellertid vi hela tiden anfört alternativ. Vi har inte slarvigt sagt att man skall ta bort dessa 4 miljarder kronor utan vidare, utan vi har försökt anvisa alternativa skattehöjningar — bolagsskatter, beskattning av kapital osv. — som skall täcka in dessa minskningar. Nu tycker herr Sträng att våra förslag inte är genomförbara, och det kan vi ha olika meningar om, men jag vill peka på ett problem som han och hans partivänner — ja, vi alla — kommer att ställas inför mycket snart. Herr Sträng har gett tilläggsdirektiv till den sittande skatteutredningen, där jag också är ledamot, och sagt att utredningen skall lägga fram förslag om skattesänkningar som uppgår till 4 miljarder kronor. Det är precis lika mycket som det kostar att slopa moms på maten, och dessa 4 miljarder kronor skall enligt tilläggsdirektiven till skatteutredningen täckas in genom ökat skatteuttag av annat slag. Herr Sträng pekar framför allt på ett ökat avgiftsuttag från produktionen — höjning av arbetsgivaravgiften osv. Det är ett stort finansieringsproblem, men det är precis lika stort som det vi har om vi helt vill slopa mervärdeskatten på livsmedel. Om herr Sträng anser att jag måste ha huvudvärk för att kunna täcka in dessa 4 miljarder kronor bör herr Sträng medge att han också måste ha en viss huvudvärk, eftersom han ställer precis lika långtgående skatteförslag när det gäller de här miljarderna som vi har gjort i kravet på slopande av moms på mat. I bägge fallen handlar det om 4 miljarder kronor, och i bägge fallen anser vi — herr Sträng och jag — att bortfallet skall täckas genom annat skatteuttag.
Herr talman! Jag skall försöka att vara lika föredömligt kortfattad som mina meddebattörer. Jag skall således helt hoppa över herr Kristiansson i Harplinge, eftersom det inte fanns något i hans inlägg som gav mig anledning till bemötande. Men jag vill svara herr Löfgren. Han angriper mig och säger att jag slingrar mig ur bedömningarna nu, men höll fast vid dem hela valrörelsen. Det har den enkla förklaringen att det ekonomiska faktaunderlag som serverades riksdagen i maj, och som vi diskuterade under de sista dagarna i maj eller de första dagarna i juni, var det underlag vi hade att hålla i även under hela valdebatten. Först när valdebatten var över gav de som följer upp det här med en statistisk redovisning i botten oss möjligheter att säga att situationen nu är annorlunda och att vi vågar göra en stimulansförstärkning. Det är en mycket stor skillnad mellan 1,8 miljarder kronor — eller 2,5 miljarder, räknat på ett helt budgetår — och de 10—12 miljarder som spökade i oppositionens förslag i den allmänna välviljan i valrörelsen, i varje fall hos det ledande partiet inom oppositionskretsen. Jag lade märke till att herr Burenstam Linder talade om finansministerns långa inlägg. Jag har en känsla av att jag mången gång har talat längre än jag nu gjorde men att längden på mitt anförande räckte till. Det är förklaringen till att jag inte tog upp herr Löfgrens sju olika förslag punkt för punkt. Jag tog upp frågan om besparingsåtgärderna. Jag hade kunnat fortsätta med stabiliseringskonferensen om jag hade velat använda några minuter på det också. Jag utgår från att herr Löfgren läser tidningarna. Vi börjar avläsa vad man på löntagarhåll anser vara erforderliga lönehöjningar när det gäller den offentliga sektorn. Vi har fått vissa besked om hur man går ut när det är staten som är motpart. Så småningom kommer de kollektivanställda — dvs. LO:s organisationer — att exponera sig.

Storleken av den kakan är väl mindre säker i dag än den var för någon månad sedan på grund av det vi tidigare har talat om här. Kan man inte göra det, är det litet väl blåögt att inbilla sig att man i den gruppen skall kunna föra in jordbrukarna och de politiska partierna, med de skilda intressen de har, och sedan tro att ur detta stiger fågel Fenix i all sin prakt — och man har en ensartad uppfattning om hur den kommande tidens ekonomiska tillväxt skall fördelas på alla de olika grupperna. Talet om stabiliseringskonferensen låter bra, men den är sannerligen inte någonting som vi är mogna för, och vi får inte ut någonting ur den. Sträng kunde inte vara med om funderingarna kring hur man skall få bort skattehöjningarna som beror på inflationen, säger herr Löfgren. Även den frågan har vi diskuterat. Där har vi haft olika uppfattningar tidigare, och där har vi olika uppfattningar i dag. Det är helt likgiltigt, om vi sätter oss i ett rum och konfronterar varandra med våra olika uppfattningar eller om vi står här i kammaren och gör det, menar jag. — De övriga punkterna skall jag inte ta upp här; det skulle ta för lång tid. Jag kan försäkra herr Burenstam Linder att handläggningen av energifrågan inte är någonting som är förbehållet statsministern och industriministern och handelsministern, utan det är en fråga av sådan vikt och betydelse att hela regeringen diskuterar den och hela regeringen är engagerad i den — och de som har möjligheter därtill kommer säkerligen att vara med här under morgondagen och, om det anses erforderligt, också gå in i debatten. Allra sist vill jag till herr Hermansson säga att han — jag vidhåller detta — har en avundsvärd ställning. Han kan gå ut och säga: Jag anser att vi bör ta bort momsen på maten. Och han kan till finansministern säga: Du har väl ingenting att kritisera och klaga över — jag talar ju om för dig var du skall ta pengarna! Nu har emellertid finansministern icke någon som helst möjlighet att ta ut pengarna den vägen. Följaktligen blir det en fönsterskyltning och ingenting annat. Det är den enkla slutsatsen jag drar. Då säger herr Hermansson: Men finansministern går ju själv ut med tilläggsdirektiv till skatteberedningen, där han säger: Lägg nu fram ett förslag som innebär 4 miljarder i skattesänkning och kompensera detta med motsvarande förstärkning av statsinkomsterna, då lagd på produktionen efter ungefär den modell som vi har tillämpat de senaste åren! Vidare säger herr Hermansson: Men då sitter ju finansministern i samma båt som jag! Han beställer en skattesänkning på 4 miljarder — momsen kostar mellan 4 och 5 miljarder — och han anvisar betalningen, det gör jag också. Är det då någon skillnad mellan oss båda? Ja, det är en väsentlig skillnad. Min finansieringsmetod har en rimlig chans att gå igenom i riksdagen, men herr Hermanssons finansieringsmetod har ingen rimlig chans att gå igenom i den här riksdagen.
Herr talman! Det var verkligen intressant att höra herr Sträng redovisa att det inte gjordes några bedömningar från april—maj och fram till dess att man var färdig med valdebatten, varför man kunde fortsätta att uppge att oppositionens bud var överbud. Detta kan vara en förklaring till att regeringen tydligen ägnade sig åt valarbetet ända från maj månad och fram till september, så att man inte hade möjlighet att följa med vad som hände. Det är kanske förklaringen till att man införde ett prisstopp den 6 september med retroaktiv verkan från den 2 maj, vilket sedan har trasslat till förhållandena på ett sådant sätt att t.o.m. statens prisoch kartellnämnd måste medge väsentliga prisökningar i förhållande till det avtal som herr Sträng uppger har träffats med sågverken om att de skall hålla stoppriser och tillhandahålla varor. Nu har jag haft stor personlig erfarenhet av det verkligt svåra jobb som det innebär att få fram ett resultat i anslutning till överenskommelsen. Jag har faktiskt lyckats att för det företag där jag arbetar skaffa fram 2 000 kubikmeter s.k. guldvara. Priset skulle väl vara detsamma som 2 maj-priset, men prisoch kartellnämnden rekommenderade mig att betala ca 15 procent mer för att över huvud taget få varan. Då är tydligen det företag som jag företräder särskilt gynnat, därför att jag har haft möjlighet att tala med handelsdepartementet, kommerskollegium och statens prisoch kartellnämnd. Men hur är det för alla andra som inte har dessa förbindelser och inte kan skaffa fram varorna? Jag tycker att herr Sträng skall läsa vad jag har sagt i mitt anförande och överväga om det inte vore skäl att ta ad notam de förslag som jag har framfört om ett arbete i samförstånd mellan regeringen och de övriga ansvariga politiska partierna för att få en lösning på de verkligt allvarliga problem som jag förutser kommer att föreligga i vårt land.
Herr talman! Om finansministern inte vill diskutera skattestopp och den offentliga sektorn mera skall jag inte irritera honom genom att fortsätta med det. Jag skall i stället ta fasta på hans resonemang om oljekrisen, bakom vilken han nu synes inta skyddsställning. Jag är väl medveten om att oljekrisen ställer oss inför mycket stora ekonomiska svårigheter. Men det finns kanske anledning att i sammanhanget notera att det har varit en oerhörd favör att under dessa finansministerns många år kunna köpa olja till så lågt pris som vi har kunnat göra hittills. Sedan mycket kort till herr Hermansson: Om vi inte har gått med på förslaget att avskaffa livsmedelsmomsen är det helt enkelt därför att vi tror att det finns andra vägar på vilka man bättre kan tillgodose just de grupper som är i störst behov av ett konsumtionsstöd. Det blir svåra gränsdragningsproblem vid ett avskaffande av momsen på livsmedel. Det är inte heller så socialt betingat som man vill göra gällande.

Herr talman! Herr Sträng säger att när det gäller finansieringen av en skattesänkning är skillnaden mellan honom och mig att hans finansieringsmetod har en rimlig chans att gå igenom i riksdagen. Nu medger väl herr Sträng att man har rätt att ställa förslag även om man är ett minoritetsparti och att slåss för det förslaget. Och jag vill erinra honom om att i den här riksdagen är vi alla — och detta markeras ännu mer efter den 1 januari 1974 — företrädare för minoritetspartier. Vi får alltså se hur det går med finansieringen. Vi har ingenting emot att finansiera en sänkning av moms på livsmedel med en höjd arbetsgivaravgift. Det ingår också i det förslag som vi har ställt och som riksdagen i dag har att ta ställning till. Sedan till frågan om oljekrisen. Herr Sträng förklarar att det är alldeles för enkelt att säga att läget hade varit bättre om vi haft en nationaliserad oljehandel.

Det underlättas ju i hög grad om oljenäringen ligger i samhällets händer. Däremot är det mycket svårt om oljenäringen som nu behärskas av de stora internationella trusterna. Det är alltså denna kombination av förstatligad oljehandel och långsiktiga avtal med de oljeproducerande länderna som vi tror att man måste komma fram till. Det är nämligen inte så enkelt som herr Sträng vill framställa det, att oljeoch energikrisen bara har samband med det akuta krigstillståndet mellan Israel och arabländerna. Frågan är inte löst om det blir fredliga förhållanden i Mellersta Östern. Oljekrisen och energikrisen kommer att kvarstå, och det här är långsiktiga problem som man måste ta ställning till. Sedan har vi dessutom det förhållandet att de stora internationella politiska åtgärder oljebolagen begagnar tillfället för att berika sig, lika väl som redarna och andra mellanhänder gör det. En stor del av de ökade utgifter för olja och bensin som svenska folket nu får betala går direkt till spekulationsprofiter för redarna, oljebolagen och andra mellanhänder, och det måste vi göra någonting åt.